Herr talman! När jag läste Ewa Björlings viktiga och intressanta interpellation fäste jag mig särskilt vid en av hennes frågor till det ansvariga statsrådet. Korruption verkar demoraliserande och skapar en anda av rättsotrygghet i samhället. Korruption av biståndsmedel verkar som ett hinder för demokratisk utveckling och kan bidra till att politiska system som inte är önskvärda konserveras. Det är därför oerhört viktigt att biståndsmedel används på det sätt som de är avsedda för. Herr talman! Eftersom regeringen tydligen saknar en strategi för att förhindra korruption med svenska biståndsmedel blir min fråga till statsrådet: I svaret sägs att regeringen litar på de organisationer som genomför biståndsinsatser på plats när det gäller att förhindra korruption. Har regeringen verkligen ingen egen strategi och egna riskanalyser för att minimera risken för korruption avseende humanitärt bistånd?